Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig, om jag är beredd att medverka till en omprövning av den nuvarande tillämpningen av lagen om vapenfri tjänst så att den kommer i överensstämmelse med lagstiftarnas intentioner. Genom 1966 års lag om vapenfri tjänst har värnpliktiga möjlighet att efter tillstånd fullgöra vapenfri tjänst i stället för värnpliktstjänstgöring. Den som fått sådant tillstånd kallas vapenfri tjänstepliktig och får inte övas i vapenbruk eller åläggas bära vapen och ammunition. Villkoret för att få tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst är enligt lagen att bruk av vapen mot annan inte är förenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse och skulle medföra djup samvetsnöd för honom. Den särskilda lagstiftningen till förmån för den som hyser samvetsbetänkligheter mot den egentliga värnpliktstjänstgöringen innebär ett undantag från den allmänna värnpliktens bärande idéer och är betingad av respekt för individens åsiktsfrihet. övertygelse» ligger ett uttryck för att det väsentliga är övertygelsen i sig själv. På vilket sätt den värnpliktige nått fram till denna övertygelse spelar däremot en underordnad roll. Man bör dock alltid ha i minnet att övertygelsen måste vara riktad mot tvånget att bruka vapen mot annan, dvs. krigets yttersta konsekvens. Djupet och allvaret i denna personliga övertygelse skall bedömas mot de följder bruk av vapen skulle kunna få för den värnpliktige. Genom uttrycket »djup samvetsnöd> har man velat understryka djupet av den konfliktsituation vapenbruk skulle medföra för vederbörande. Det är mot denna bakgrund vapenfrinämnden prövar ansökningarna. För att försöka nå en så allsidig bedömning av ärendena som möjligt har vapenfrinämnden fått en bred samhällelig förankring. Sålunda är de stora partierna i riksdagen representerade i nämnden genom ordinarie ledamöter eller suppleanter. I nämnden ingår också bl.a. representanter för statsoch frikyrkan liksom företrädare för arbetsmarknadens intresseorganisationer. De värnpliktiga som får avslag på sina ansökningar om vapenfri tjänst kan anföra besvär hos Kungl. Maj:t. Detta har också skett i betydande utsträckning. Kungl. Maj:t har vid prövningen av dessa ärenden inte funnit anledning frångå nämndens praxis. Enligt min mening finns det för närvarande inget skäl att ta gällande praxis under omprövning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svarsministern för svaret. År 1966 antog riksdagen nu gällande lag om vapenfri tjänst.

Det svenska försvaret bygger på systemet med allmän värnplikt, men det är av stor betydelse att människor av samvetsskäl kan befrias från militär utbildning. Då vi nu har en sådan lag skall vi inte försvåra det för dem som söker använda sig av denna möjlighet. Det är därför mycket oroväckande att andelen avslagna ansökningar om vapenfri tjänst ökat för varje år under den tid gällande lag har varit i kraft. Av de framställningar som gjordes år 1967 bifölls 89,3 procent, 1968 var andelen 70,5 procent, 1969 532,3 procent och första halvåret 1970 23,2 procent. Denna utveckling innebär också i absoluta tal en successiv nedgång i antalet beviljade vapenfriansökningar. Alltså måste det vara svårare att år 1970 av religiösa eller etiska skäl erhålla befrielse från värnplikt än det var år 1967. Vad är orsaken till alla dessa avslag? Man kan ju nästan våga påstå att de som för några år sedan fick tillstånd nu skulle med samma motivering få avslag. Har detta något med utredarna att göra? Jag har såsom riksdagsman uppvaktats av ganska många som fått sin ansökan avslagen, och när man tar del av utredningsprotokollen måste man göra vissa reflexioner. Då vi övergav den gamla lagen och frågan behandlades i andra lagutskottet sades det att de korsförhör som tillämpades skulle försvinna — det var vi överens om. Men när man nu läser utredningsprotokollen finner man att korsförhören har blivit ännu svårare. Det har blandats in mer än bibliska frågor i sammanhanget. I några fall som jag tänker på får jag intrycket att man snarare söker efter falska bevekelsegrunder än syftar till en objektiv undersökning av sökandens allvarliga personliga övertygelse. I ett annat fall förbiser man att en viss politisk inställning kan vara förenlig med en uppriktig övertygelse om det orätta i att bruka vapen; där har vakenhet och samhällsintresse bedömts som negativ samhällskritik. Man har också använt ord som att vederbörande inte tänkt färdigt. Hur mycket kan man för övrigt begära av en nittonårings förmåga att redovisa och argumentera beträffande sin uppfattning i en så svår fråga? Borde inte utredningsmannen mera ta hänsyn till den sökandes kanske intuitiva övertygelse än bristfälliga redovisningar i svåra teologiska spörsmål eller samhällsproblem? Sedan finns det fall där man säger att man konstaterat samvetsnöd men inte funnit den tillräckligt djup osv. Det svar som försvarsministern gav här tycker jag att både utredarna och de som har samvetsnöd och som begär att få slippa värnpliktstjänstgöring skall ha med sig. Det är ju hur bra skrivet som helst — riktlinjerna skulle bara behöva tillämpas. Där står bl.a.: »I formuleringen ”allvarlig personlig övertygelse” ligger ett uttryck för att det väsentliga är övertygelsen i sig själv.

Det är angeläget att den hårdnande attityden gentemot vapenfri tjänst omprövas, så att inställningen kommer att Ööverensstämma med lagstiftarnas intentioner.

Herr talman! Den fråga som herr Johansson i Skärstad riktat till försvarsministern och fått svar på är ju en fråga som vapenfrinämnden möter i många andra sammanhang. Först och främst vill jag säga till herr Johansson att man kan bli vilseledd av statistik. Statistiken är mycket farlig om man inte hanterar den seriöst, och det anser jag att herr Johansson inte gör när han åberopar statistiken såväl i sin interpellation som i sitt inlägg nyss. Det kan rimligen inte vara antalet ansökningar som är avgörande för hur nämnden sköter sin verksamhet, utan det avgörande är det faktiska utfallet av de ansökningar som nämnden behandlar. Kan man då säga att nämnden brister i noggrannhet och omdöme när det gäller att fullgöra den uppgift som den har fått av Kungl. Maj:t och som är förankrad i lagstiftningen av år 1966? Herr Johansson i Skärstad understryker genom sin fråga att han anser att nämnden illa sköter sina åligganden. Naturligtvis kan man ha delade meningar om detta.

Jag har varit med i vapenfrinämnden sedan den tillkom, och jag påstår helt frankt att dess bedömning är precis likadan år 1970 som den var när nämnden började sin verksamhet hösten 1966. Vi har bara en enda strävan i nämnden, nämligen att handlägga ärendena i överensstämmelse med den lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Om det skall ske någon förändring av nämndens handläggning, måste rimligen lagstiftningen ändras. I debatten har det gjorts gällande att det har utgått något slags direktiv till vapenfrinämnden om att den, eftersom det är så många ansökningar om vapenfri tjänst, skall se till att den håller nere antalet bifall.

Det som är intressant och som herr Johansson har bitit sig fast vid är att statistiken har blivit litet sned när det gäller antalet bifall i förhållande till antalet ansökningar. Vi har under år 1970 fått det största antal ansökningar om vapenfri tjänst som vi har varit med om sedan nämnden tillkom år 1966; sannolikt kommer vi i år upp till inemot 3 000. Man kan vidare konstatera att antalet icke seriösa ansökningar har ökat enormt. Den vapenfria tjänsten har numera sin starkaste förankring inte i de religiösa grupperna utan hos den studerande ungdomen. Nära 85 procent av alla ansökningshandlingar som inges till nämnden kommer i dag från denna kategori. De farhågor som herr Johansson i Skärstad har givit uttryck åt för att ansökningarnas stora antal skulle ha gått ut över dem som söker på religiösa grunder vill jag mycket bestämt tillbakavisa. Ett sådant påstående är icke korrekt. Nämnden har emellertid vid det här laget vant sig vid att vara en liten spottkopp för alla missnöjda som inte har fått vapenfri tjänst. Herr Johansson kanske delar meningen att nämnden inte kan fullgöra sin uppgift på ett sätt som hedrar den, men då bör han verkligen anföra andra skäl än de allmänna talesätt och den statistik som har bildat underlaget för hans frågeställning. Får jag till sist, herr talman, säga till herr Johansson i Skärstad och till alla andra som uppenbarligen har missförstått en viktig punkt i lagstiftningen om vapenfri tjänst: Det räcker inte med att man är medlem i en viss organisation, exempelvis en religiös organisation, för att man utan vidare skall erhålla vapenfri tjänst. Där har dock riksdagen på Kungl. Maj:ts förslag gjort ett undantag för Jehovas vittnen, men alla övriga sökande har, oavsett om de grundar sin ansökan på religiösa eller icke religiösa skäl, rätt att fordra en ytterst seriös behandling av sin ansökan. Nämnden skickar därför ut dessa ansökningar till utredningsmän. Vi har i dag ungefär 300 oftast mycket väl meriterade utredningsmän och kvinnor, med lång erfarenhet av religiös verksamhet och av social kurativ verksamhet. Dessa utredare ger nämnden material som tjänar som underlag för dess bedömning. Det är ytterligt värdefullt för att den sökande skall vederfaras rättvisa. Om nämnden begår nå got misstag — och det är väl möjligt att även vapenfrinämnden kan göra felbedömningar — har den sökande möj lighet att hos Kungl. Maj:t begära en överprövning av nämndens beslut. Jag har, herr talman, velat anföra dessa synpunkter eftersom det är ytterst sällan som nämndens ledamöter får tillfälle att bemöta kritik mot nämndens sätt att arbeta. Av den anledningen är jag herr Johansson i Skärstad mycken tack skyldig för att han har givit mig den möjligheten här i riksdagsdebatten.

Herr talman! Jag angrep väl inte så mycket vapenfrinämnden som utredarna, men jag tror att det finns ett visst samband mellan dem. Herr Lindkvist har påstått att nämnden sköter sig absolut korrekt, och då skulle det inte vara någon anledning att framföra kritik. Det är inte många som vågar påstå något sådant, men det finns ändå några. Herr Lindkvist talade också om dem som jag skulle ha sällskap med. Jag har inte sällskap med någon; anledningen till att jag har tagit upp denna fråga är påstötningar från unga män som har sökt vapenfri tjänst därför att de befinner sig i djup samvetsnöd men som har fått sina ansökningar avslagna. Jag har själv gjort min värnplikt, och det är således inte några personliga motiv som ligger bakom frågan. Men jag anser att man har rätt att föra fram människors önskemål här, särskilt när de anser att de inte har blivit korrekt behandlade. Vidare sade herr Lindkvist att den som har fått sin ansökan avslagen kan anföra besvär hos Kungl. Maj:t. Men har nämnden handlat korrekt bör man väl inte uppmana någon att anföra besvär, ty då kan det ju inte bli en ändring. Då skall man inte säga att »vi avslår ansökan men Ni får anföra besvär hos Kungl. Maj:t». Jag tror att det är av vikt att ännu en gång understryka att det måste dras en gräns mellan dem som söker av religiösa och etiska skäl och dem som söker av andra skäl. Jag vill i det sammanhanget fråga herr Lindkvist: Blir lika många ansökningar bifallna nu som tidigare från dem som av religiösa och etiska skäl söker vapenfri tjänst? De exakta siffrorna kanske vi kan få senare, av dem som känner till dessa.
Herr talman! Jag har svårt att tro att det finns någon riksdagsman som inte kommit i kontakt med ungdomar, vilka ansökt om vapenfri tjänst, som önskar upplysningar om sådan tjänst eller har synpunkter på vapenfrinämndens sätt att arbeta. Denna debatt kan knappast ha undgått någon som deltar i det allmänna politiska samhällsarbetet. Jag observerade mycket väl att herr Johansson i Skärstad tog upp frågan om utredarna i detta sammanhang, men jag tror att han därvidlag i stor utsträckning rör sig med gissningar. Nämnden har nämligen vinnlagt sig om att som medarbetare få utredare med gott omdöme och med erfarenhet från social verksamhet. Det kan naturligtvis hända att utredarna, liksom nämnden, någon gång kan misslyckas i sina bedömningar. Vi är liksom alla andra nämnder och styrelser utsatta för risken att begå misstag av olika slag, men nämnden har verkligen vinnlagt sig om att ge alla sökande en korrekt behandling. I fråga om möjligheterna att begära en överprövning av ett utslag säger nu herr Johansson att det inte finns någon anledning att begära en sådan överprövning, om nämnden fattar korrekta beslut. Jag vill emellertid framhålla, herr Johansson, att även om nämnden själv anser att ett beslut är korrekt så kan sökanden ha en annan mening, och det är denna som då skall bringas till Kungl. Maj:ts kännedom. Om Kungl. Maj:t därvid kommer till det resultatet att nämnden inte handlagt ärendet på ett korrekt sätt, är det Kungl. Maj:ts uppgift att ändra på nämndens beslut. Beträffande den sist ställda frågan om religiösa kontra etiska skäl vill jag först och främst framhålla att vapenfrinämnden inte arbetar efter statistiska principer. Vi behandlar ärendena inom lagstiftningens ram, och i de fall där förutsättningar härför finns bifaller vi ansökningarna. Jag anser vidare att år 1970 får gå till sitt slut innan man bedömer det faktiska utfallet av ansökningarna. Jag vågar dock gissa att detta kommer att ligga ganska nära resul tatet av nämndens verksamhet under de senare åren.
Herr talman! Herr Lindkvist gjorde i sin egenskap av ledamot av vapenfrinämnden enligt min uppfattning en mycket värdefull deklaration, nämligen att vapenfrinämnden nu icke har en strängare praxis vid sin bedömning av de aktuella fallen än t.ex. för fem år sedan. Bland allmänheten har den uppfattningen uppkommit att det skett en åtstramning i detta avseende, och därför var denna deklaration av värde. Man bör nu kunna utgå från att personer, vilka har en allvarlig personlig övertygelse i berörda avseende och för vilka bruk av vapen mot annan skulle medföra djup samvetsnöd, verkligen får fullgöra sin värnplikt som vapenfria.
Herr talman! Jag har inte fått något svar på frågan varför fler och fler personer som kan motivera sina ansökningar om vapenfri tjänst med hänvisning till religiösa och etiska skäl får avslag på dessa ansökningar. En punkt som jag glömde att ta upp i mitt föregående inlägg var frågan om utredningsprotokollen. Jag skulle vilja att vi fick möjlighet att studera dessa och de korsförhör som hållits trots att riksdagen när den antog den nya lagen om vapenfri tjänst klart och tydligt uttalade att sådana inte skulle få förekomma. Den stora frågan blir emellertid vad vi skall göra med de unga män, som har ansökt om vapenfri tjänst och som har en ärlig övertygelse i detta avseende. Om deras ansökningar avslås har de inget annat att göra än att gå i fängelse. Då får vi tillbaka problemet på ett nytt och svårare sätt.

Herr talman! Jag har noterat herr Gustafsons i Göteborg inlägg i debatten, och jag är tacksam för att han har uppfattat mitt anförande som en korrekt beskrivning av nämndens ambitioner. Herr Johansson i Skärstad vill ha besked av mig varför fler och fler av dem som av religiösa och etiska skäl söker vapenfri tjänst får avslag. Frågan är mycket lätt att besvara. En ökande andel av dem som söker vapenfri tjänst numera har mycket liten anknytning till vad som står i vapenfrilagen. De söker vapenfri tjänst från helt andra förutsättningar och på helt andra grunder. Vapenfrinämnden kan inte rimligen göras ansvarig för att de skäl som anförs i ansökningshandlingarna alltför många gånger ligger långt borta från den lagliga möjlighet som vapenfrilagen ger anvisningar om. Slutligen skulle jag vilja rikta en personlig hemställan till försvarsministern att fundera över frågan huruvida fängelsestraffet är den riktiga behandlingen av ungdomar som totalvägrar. Detta problem diskuteras från många olika utgångspunkter, men jag delar de bekymmer för utvecklingen som herr Johansson här gav uttryck för. Jag hoppas att det skall finnas andra möjligheter — utan att man i övrigt ändrar praxis — att komma till rätta med problemet.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, som ju är ganska utförligt, även om det har uppenbara luckor. De frågor som är resta i mina interpellationer och som är besvarade under första avsnittet är så pass omfattande, att jag känner mig manad att ge ganska utförliga kommentarer till svaret och de aktualiserade problemen. Ett stort antal av den högre utbildningens problem kan sammanfattas i följande: 1. Finns det risk för att kvantiteten av studerande som erhåller högre ut bildning, exempelvis fil. kand.-examen, blir för stor i någon viss mening? 2. Finns det risk för att utbildningen kvalitativt blir för låg i någon angiven mening? 3. Hur skall man undvika att ett stort antal studerande misslyckas med studierna? 4. Vad kan göras för att främja utbildningens anpassning till arbetsmarknadens behov och arbetsmarknadens anpassning till den snabbt växande tillgången på personer med högre utbildning, utan att fördenskull låta dessa synpunkter vara allena avgörande och utan att undanskjuta individens i och för sig självständigt berättigade intresse av viss utbildning? Låt mig först herr talman behandla kvalitetsfrågan. Internationellt sctt ligger, om jag nu håller mig huvudsakligen till de filosofiska fakulteterna, en treårig utbildning med fil. kand.-examen på en relativt låg nivå. Så mycket viktigare att tiden utnyttjas väl och att de studerande är kvalificerade när de påbörjar denna treåriga studietid.

Kraven är på olika håll i Västeuropa högre än i Sverige. Nuvarande avgångsbetyg från gymnasieskolan godtas inte längre i vissa av de länder i Västeuropa som förut godtog en svensk studentexamen som kvalifikation för universitetsstudier. En ytterligare sänkning av kraven bör naturligtvis inte ske, vare sig beträffande allmän behörighet eller särskilda kvalifikationer. Tvärtom måste man ställa frågan — jag återkommer till detta — om behovet av propedeutiska kurser vid högskolorna för att avhjälpa rådande brister. Ett flertal av landets universitet och högskolor har klagat över att kvalifikationerna för dem som inskrivs inte är tillräckliga; detta gäller t.ex. i språk och matematik. Det har gjorts vissa internationella jämförelser rörande färdigheterna och kunskaperna i matematik. Jag tror att en framstående svensk pedagogisk vetenskapsman, professor Husén, har spelat en betydande roll vid detta viktiga arbete. Tyvärr visade resultatet att de svenska gymnasieeleverna kom mycket långt ned på skalan. Ett land som Japan låg i täten. Jag undrar om några av herrar statsråd drar några slutsatser av denna undersökning, som kommer att kompletteras med en liknande — vilket statsrådet Carlsson omnämner — och sannolikt flera. Detta undersökningsresultat tyder ju inte på att universiteten är ute i ogjort väder när de klagar över otillräckliga kunskaper i matematik. Statsrådet Carlsson förbigår i stort sett denna kompetensfråga, möjligen med en underförstådd hänvisning till att kompetensutredningens förslag är ute på remiss. Men vi kan inte vänta med att diskutera viktiga frågor därför att de är under behandling av kommittéer eller är ute på remiss. Regeringen tar ju ibland — som vi sett färska exempel på — ställning innan egna utredningar är färdiga. Hur mycket lättare bör det inte vara att göra kommentarer utan att binda sig för en preciserad ställning. Statsrådet Carlsson söker tröst i att skolan i dag motsvarar andra krav än den gamla gjorde. Ja, i vissa avseenden gör den det. Men betyder det att statsrådet Carlsson är nöjd med den nuvarande gymnasieskolans resultat vad beträffar förberedelse för studier vid högskola, vilket ju är en av uppgifterna för gymnasieskolan, låt vara att det ingalunda är den enda uppgiften? Beträffande lärarnas möjlighet att ha en medarbetarställning vid reformering av undervisningsmetoder har det framkommit mycket omfattande klagomål från t.ex. språklärarnas sida. De har haft den uppfattningen att från skolöverstyrelsens sida getts ganska ingående direktiv på ett rätt sent stadium och att resultatet inte är tillfredsställande. Utbildningsministern hänvisar nu till att detta är en skolöverstyrelsens angelägenhet. Ja, det kan man säga att själva handläggningen är, men om något viktigt inte lyckas bra kan väl inte regeringen bara säga att »det där angår inte oss». Regeringen har väl ansvar för vad som sker genom en statlig myndighet. Det är märkvärdigt att man säger att språklärarna har missförstått det hela, det har inte alls varit fråga om att de skulle i huvudsak följa vissa linjer för undervisningen utan de kunde göra litet som de ville.

Kan regeringen avsäga sig allt ansvar och intresse för sådana bristande kommunikationer? Jag bara frågar.

Herr statsråd! Att finna sådana former är inte en sak, som Ni kan säga är skolöverstyrelsens angelägenhet. Det är i högsta grad en fråga för Er personligen och Ert departement att genom lämpliga utredningar finna sådana former att lärarna känner sig vara omfattade av skoldemokratin. Herr talman! Jag övergår nu till att diskutera kompetensutredningens förslag beträffande villkoren för studier vid högskola. Detta förslag innebär, såvitt jag kan se, på några punkter en väsentlig sänkning av kraven. De tvååriga linjer som man brukar kalla yrkesskoleoch fackskolelinjer skall ge allmän behörighet lika väl som treårig och, naturligtvis, fyraårig teoretisk linje. Går man däremot bara två år på den teoretiska linjen, skall man inte vara kvalificerad för högskolestudier. Detta innebär en uppenbar sänkning av de allmänna behörighetskraven vad studerande från yrkesskoleoch fackskolelinjer beträffar. Eventuellt gäller detta också — dock inte lika uppenbart — beträffande de särskilda behörighetskraven. På vilken grund antar man nu att praktiska kurser plus ett eller något mer än ett års teoretiska studier — tillsammans två år på dessa yrkesskoleoch fackskolelinjer — skall räcka och ge lika god behörighet som den treåriga teoretiska linjen? Jag tror inte man kan svara på den frågan genom att läsa paragrafer om vad universiteten tidigare har sagt om den och den saken. Det gäller här att använda sitt sunda förstånd för att svara på frågan: Vilka kvalifikationer behövs för allmän behörighet och särskild behörighet, och är det rimligt att anta att en tvåårig förberedelse, som till stor del består av praktiska kurser, skall ge samma behörighet som den treåriga ut bildningen av hittillsvarande slag? Observera att universiteten bestämt varnar för en standardsänkning beträffande kvalifikationerna för inträde! Om någon säger att de som gått en treårig teoretisk utbildningslinje kan lika mycket om praktisk yrkesverksamhet som de som har gått två år på mera yrkesbetonade linjer, så skulle alla människor skratta. Den person blir inte tagen på allvar som bestrider att de som gått på mera praktiska linjer vet mera om denna praktiska verksamhet.

Skulle ett å ett och ett halvt år för den ena gruppen av elever och tre år för den andra gruppen vara ungefär likvärdigt? Eller anses det att tre år i gymnasieskolan är för mycket? Det har ingen sagt. Universiteten anser att det till och med är på vissa punkter otillräckligt. Om detta förslag genomfördes, skulle det betyda en väsentlig nivåsänkning vad beträffar kraven för inträde vid högskola. Jag kan förstå, om någon säger att dessa praktiska kurser ger en lika god allmän förberedelse som en viss mängd av teoretiska studier. Jag kan därför förstå, om någon säger att de som har gått på de tvååriga, mera praktiska linjerna, efter ett tredje kompletteringsår med huvudsakligen teoretiska studier bör anses vara lika kvalificerade som de som har bedrivit teoretiska studier hela tiden under tre år. Jag kan väl förstå att man kan resonera på det sättet, och själv är jag benägen att säga att det är väl motiverat när det gäller allmän behörighet.

Vi släpper därför fram dem till universiteten ett år snabbare som går på de praktiska linjerna. Inställningen förefaller mig öÖöverraskande. Är det en avsikt att liksom höja prestigen hos de praktiska linjerna? Eller är det en avsikt att styra de studerandes rörelser inom studiefältet? Det kan ju inte vara så att man påstår att förutsättningarna är lika goda i båda fallen. Jag tycker därför att antingen måste man överväga ett tredje kompletteringsår för dem som gått på de tvååriga linjerna eller också kan man tänka sig en alternativ konstruktion, som jag kommer till, eller måste man acceptera att det sker en betydande nivåsänkning och en orättvis behandling av dem som har gått på de treåriga linjerna. De studerande vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg uttalar att de är mycket ängsliga för att det blir fråga om att utbilda fackidioter, om man kräver så liten allmän behörighet. Det är väl inte utan att den reflexionen ligger nära till hands, även om jag för min del inte vill använda så drastiska uttryck. Inträdesrätt för personer över 25 år med fem års praktiskt arbete är ett försök, och där vill jag avvakta erfarenheterna. Efter dessa kommentarer till kraven på inträde vid högskolan kommer jag sedan till den andra delen, alltså till studierna vid högskolorna för dem som har kommit in. Räcker det med en treårig examen? Ja, den frågan diskutera des mycket ingående här i rksdagen för några år sedan. Det enda jag nu vill säga är att tre år utöver vissa propedeutiska kurser skulle vara ett framsteg, därför att det skulle motsvara tre år utöver de teoretiska kunskaperna i det gamla gymnasiet. Som utgångspunkt konstaterar jag emellertid att visst skall vi fortsätta med och arbeta vidare på försöken med denna treåriga examen, men vi bör också vara mycket aktsamma, så att vi inte sänker nivån under vad som var avsett. Den normala studietiden i utlandet är som bekant betydligt längre på många håll. Jag vill här bara hänvisa till att man i Danmark och Norge har fem eller fem och ett halvt år, och man har där ingen avsikt att gå ner till tre år. Herrar statsråd vet ju också att det har blivit ett bakslag i det nordiska samarbetet på det kulturella området, där vi trodde att framstegsvägarna var klara. I Danmark godkänner man nu inte längre svenska tentamina och prov för den som vill bedriva studier dels i Sverige, dels i Danmark. Detta är naturligtvis i och för sig beklagligt och ger anledning till eftertanke. Beträffande studierna vid högskolorna kan man säga att de fasta studiegångarna har medfört en viss stelhet i uppläggningen. Man bör sannerligen pröva om det inte finns möjligheter till större rörlighet, vilket de studerande tycks vara ganska eniga om vore till fördel — såvitt man kan döma av framkomna meningsyttringar.

Ingen torde veta detta bättre än f. d. statistikdocenten Moberg. Att sedan administrationen håller på att bli tungrodd är en sak som alla tycks vara ense om. Man kan där bara hoppas att det blir bättre så småningom. Det är något av en paradox att vår strävan under senare år har varit att göra studierna friare i gymnasiet, dvs. mindre fast organiserade, medan beträffande högskolan tendensen är den rakt motsatta. Där går man mycket långt när det gäller den fasta, byråkratiska ordningen. Här tror jag är en punkt där man på nytt måste överväga vilka uppmjukningar som kan göras utan att några fördelar går till spillo. Vidare är en av mina medinterpellanter liksom jag intresserad av en utvärdering av institutionernas inflytande på kursfordringar, litteratur och handläggning av forskarstipendierna.

Jag tror det blir nödvändigt att undersöka vad som sker härvidlag för att trygga att det sker i överensstämmelse med andemeningen i riksdagens beslut. U 68 uttalar att lärarna i grundutbildningen — alltså dessa tre år — normalt inte skall vara skyldiga att bedriva forskning. Betyder det, herr statsråd, att professorer, docenter och forskarassistenter skall kopplas bort från grundutbildningen, ty de är ju skyldiga att bedriva forskning? I så fall finns det uppenbarligen en risk för nivåsänkning. Jag brukar inte åberopa någon kompetens i denna sal, herr talman, ty vi har alla vårt sunda förnuft som egentligen enda vägande kompetensgrund, och sedan får vi ta reda på fakta. Men jag skulle kanske ändå för en gångs skull våga åberopa en lång erfarenhet och säga, att om ni kopplar bort forskningsanknytningen från dessa tre högskoleår och från de där verksamma lärarna tar ni ett stort steg mot nivåsänkning av den svenska högskolan och dess under visning. Separera inte bort forskningen från studier och undervisning på detta stadium! Om det gäller att just lära eleverna att tänka, att själva finna fakta och arbeta med problemen, så är väl föreställningen malplacerad att de kan läsa böcker och diskutera litet på seminarier men att man inte skall göra dem bekanta med forskningens verkstäder. Jag hoppas därför att statsråden skall ta avstånd från varje tendens som möjligen kan finnas i den riktningen och som väl regeringen lyckligtvis ännu inte har bundit sig för. Tillräcklig inträdeskompetens för elever från gymnasieskolan är en väsentlig förutsättning för att nivån vid högskolestudierna skall kunna upprätthållas, som jag har sagt, och dessutom behövs det propedeutiska kurser, t.ex. i engelska och matematik.

College-året vid universiteten skulle innebära att universiteten fick ett betydande inflytande härvidlag. Ovanpå college-året skulle komma den normala treåriga högskoleundervisningen. Man kan naturligtvis fråga om det är rationellt att flytta över gymnasieskolans tredje år, i den mån det finns, till universiteten, så att universitetsundervisningen blir ett plus tre år. Universiteten har ont om lokaler, gymnasieskolan har mindre ont om lokaler tills vidare. Jag tror därför man skall tänka sig för flera gånger innan man gör denna rätt stora operation. Men den skulle i varje fall åstadkomma en mera rättvis behandling av de olika linjerna i gymnasieskolan. Den skulle öka den allmänna behörigheten för dem som eljest bara skulle få studera två år, om kompetensutredningens förslag genomförs. Åtgärden skulle alltså medföra vissa fördelar. Det är klart att denna sak kan behöva prövas. Att flytta det tredje året över till ett college-år vid universiteten skulle bl.a. ha den inte oväsentiga fördelen att det skulle underlätta för dem, som har börjat vid universiteten men sedan finner att de inte vill fortsätta, att avgå med bibehållen prestige. Man kan skratta åt detta argument, men jag tror faktiskt att det är viktigt att en del ungdomar, som börjar universitetsstudier men finner att de inte är lämpade härför, skall kunna avbryta studierna relativt snart och ändå ha fått ut något av värde av dem och inte behöva känna sig så blamerade bland släkt och vänner. Detta är ett skäl för den linjen. Man kan pröva den lika väl som den alternativa linjen. Utspärrningen som ett sätt att avbryta studierna för dem som inte visar sig tillräckligt intresserade eller kvalificerade skall jag inte gå så mycket in på. Man har klagat över att 2000 studerande, som skrevs in 1969, helt enkelt bara har lämnat studierna. Naturligtvis är det inte så bra, men man skall inte överdriva olägenheterna av det. Om de har dragit slutsatsen att de skall skaffa sig en annan utbildning och gå in i en annan verksamhet, är det väl bättre att de tar konsekvenserna av detta. Den offentliga kritiken på den punkten har nog varit något överdriven. I så fall är det väl tråkigare om man skall utspärra folk efter tre terminer, även om också detta naturligtvis i viss mån kan bli nödvändigt i den nuvarande situationen. Vill man minska både det ena och det andra slaget av studieupphörande i förväg, finns det nog skäl att inte sätta kvalifikationskraven för inträde alltför lågt. är de någorlunda höga blir chansen större att de studerande klarar sig. Redan gjorda undersökningar visar att de som har relativt höga kvalifikationer i mycket större utsträckning än de andra fullföljer sina studier. Ett alternativ att klara detta problem vore att sänka kraven på kunskaper för en fil. kand.-examen, så att en rimlig procentandel klarar den. Man säger: »Vi har bestämt att två tredjedelar skall klara sig, men det gör de inte. All right, då sänker vi fordringarna så att två tredjedelar klarar sig.> Men det vore ett allvarligt misstag, om en sådan nivåsänkning av en examen accepterades. För en uppmjukning av utspärrningen som tillåter förlängd studietid, vilket är en annan väg, talar enligt min mening väsentligt starkare skäl. I varje fall under övergångstiden kan man mycket väl tänka sig att mjuka upp reglerna på den punkten. Det skulle kanske kunna minska tendenserna till stress för en del, som inte kommer i gång riktigt från början. Det är ju mycket vanligt — det vet alla erfarna universitetslärare — att studerande till stor del missar första terminen. De finner inte sig själva, de kommer inte underfund med studiemetoderna osv. Men de kan vara mycket bra i alla fall, även om de presterar mycket litet under den första terminen. Man får alltså handskas med utspärrningen med stor försiktighet. Skulle man gå på den linje jag nyss antydde och införa ett college-år, skulle det kanhända medföra att en del mindre studielämpade slutade därefter, vilket i så fall vore att betrakta närmast som en fördel. Man gagnar uppenbarligen inte de minde studielämpade och studieintresserade genom att göra det lätt för dem att inleda högskolestudier, som de sedan inte kan fullfölja. Många börjar då det vuxna livet med ett misslyckande. Man kan invända: »Men är det inte viktigt att så många som möjligt får tillfälle att studera?» Jo, men är det verkligen viktigt att de som är mindre lämpade får börja högskolestudier i 18—20 årsåldern?

Den som verkligen är intresserad kan komma rätt långt på de vägarna, och efter 25 års ålder finns sedan tills vidare möjligheten att komma in vid universitet och högskolor. Om man alltså uppställer relativt höga krav för inträde i högskolorna utestänger man för det första inte de mest studielämpade och för det andra inte någon människa definitivt från det slaget av undervisning. Detta tycker jag är en av de stora fördelarna med det mera mångsidiga utbildningsväsen i fråga om postgymnasiala studier som vuxit fram under senare år. För att ge regeringen en komplimang när jag nu tyvärr måste kritisera den på många punkter vill jag säga att regeringens intresse för mångsidighet i postgymnasiala studier är en betydande förtjänst. Men då bör den ta konsekvensen därav och inte ha så skarpa regler för att underlätta även för mindre lämpade att börja bedriva högskolestudier efter gymnasiet redan i 18—20-årsåldern. Detta var kvalitetsproblemet. Jag kommer nu över till kvantitetsproblemet, som jag skall behandla något mer kortfattat. Statsrådet Carlsson tar kvantitetsproblemet — risken för ett överskott på folk med högskoleexamen, bl.a. fil. kand.-examen — med något av en axelryckning och menar att det behövs så mycket folk, att man har all anledning att tro att alla de som har skaffat sig sådan utbildning skall finna arbete där de yrkesmässigt kan använda denna utbildning. Det är inte småsaker det. De skall inte bara få arbete utan också möjlighet att yrkesmässigt använda denna högre utbildning! Bland alla optimister jag har mött tror jag att statsrådet Carlsson kommer att inrangeras i tätgruppen. Jag skulle gärna vilja höra på vilka grunder han har kommit till denna optimistiska slutsats. Själv är jag åtskilligt mer försiktig i omdömet på den punkten. Får jag hänvisa till att statistiska centralbyrån utan att ha tagit hänsyn till möjligheten att kompetensutredningsförslaget underlättar inträde vid högskolorna har kommit till slutsatsen att under 1970-talet 22 000—-235 000 studerande årligen kommer att direktinskrivas vid universitet och högskolor. Men mot 1970-talets slut skulle årligen tillkomma ungefär lika många s.k. övriga studerande. Varje år skulle på det sättet bortåt 50 000 börja högskolestudier. Om inträdet underlättas kommer siffran — menar jag — förmodligen att bli betydligt större, kanske 35 000—40 000 direktinskrivna. Man bör jämföra dessa siffror med att de spärrade fakulteterna och linjerna för närvarande tar 7 000— 8 000. Centralbyrån beräknar att antalet närvarande direktinskrivna studenter år 1979 kommer att ha sexdubblats jämfört med 1959. Enligt min bedömning är det möjligt att ökningen blir större. Det är ganska uppenbart att man då måste resa frågan vad som skall göras med denna utbildning. Jag vill först och främst peka på den snedfördelning som förekommer och som vi ofta har talat om. Utbildningslinjerna för läkare, tandläkare m.fl. grupper är spärrade trots att det råder brist på folk med sådan utbildning. Statsrådet anför att utbildningen vid de spärrade linjerna under 1960-talet ökat med något mer än 100 procent. Inom de fria fakulteterna har det emeller tid skett en ökning med ungefär 300 procent under 1960-talet. När det finns områden med en mycket riklig tillgång på utbildat folk medan det på andra håll råder en brist härpå ger det ett tråkigt intryck att tillgången till studier ökar med åtminstone dubbelt eller tre gånger så stor hastighet inom det förra avsnittet som inom det där det råder en bristsituation. Slutsatsen måste bli att större energi måste sättas in på att vidga utbildningsmöjligheterna vid de nuvarande spärrade linjerna. Man bör på vissa håll så snart som möjligt avlägsna spärrarna medan tillgången till studier på andra håll bör vidgas. Jag tror att det ligger något av ett monopoltänkande bakom förekomsten av dessa spärrar på en del håll. Jag är för min del inte övertygad om att det behövs spärrar för undervisningen i psykologi — åtminstone på visst håll — i geografi, för blivande socionomer och på en del andra håll. Det finns länder som inte spärrar dessa ämnen, och jag undrar om inte också vi skulle kunna avveckla en del av spärrarna. Byggandet av undervisningssjukhus måste vidare självfallet ges en mycket hög prioritet. Det är emellertid inte alltid så lätt att få finansdepartementet att förstå detta när det gäller att medge upplåning för byggande av nya kommunala sjukhus. Det finns färska exempel på den saken. Jag undrar också om man inte kan göra mer för att uppmuntra studier i utlandet inom spärrade studieområden. Det är nu länge sedan man inte fick svenska studiestipendier och lånemöjligheter, om man studerade i utlandet, vilket man nu erhåller. Det är emellertid ofta extra kostnader förenade med studier i utlandet. Det vore därför enligt min mening inte orimligt att det allmänna övervägde att ge högre stipendier för studier i utlandet. Staten sparar nämligen stora belopp, om t.ex. 100, 200 eller 300 svenska medborgare studerar vid goda utländska utbildningsanstalter. Det kan hävdas att vi inte bör begagna oss av denna möjlighet, men enligt min uppfattning skadar det i en internationaliserad värld inte med ett sådant utbyte. Självfallet skall vi därvid också i viss mån öppna våra högskolor för utländska studerande, och det har också skett i någon utsträckning. Hur kommer det då att bli? Kan man befara något överskott på arbetsmarknaden av folk med akademisk utbildning? I viss utsträckning är det naturligtvis produktivt att öka antalet personer med högre utbildning. Om man emellertid på 1980-talet skulle komma fram till en utexamination vid universiteten av t.ex. 30 000 män och kvinnor i vårt land samtidigt som man bedriver en hel del undervisning av annat slag på denna höga nivå, blir risken för arbetslöshet betydande. Sysselsättning av sådan arbetskraft i u-länderna är en möjlighet som bör utnyttjas, men den ger inte något större bidrag till lösningen på problemet. Jag tror för min del inte att det finns utsikter att finna arbete på 1980-talet för alia med högskoleutbildning inom nuvarande eller nytillkommande områden, där sådan utbildning direkt kommer att krävas. Det finns nog ingen annan möjlighet för många högskoleutbildade än att då ta arbete med lägre kvalifikationsgrad. Att göra det tillfälligt medför inga stora problem. Det kommer emellertid också att bli nödvändigt att folk med högskoleutbildning varaktigt tar arbeten för vilka det för närvarande inte krävs någon sådan utbildning. Detta kommer säkerligen att bli erforderligt i betydande utsträckning. Någon särskild riksolycka är det väl inte i och för sig. Det kan ju hända att en fil. kand.-examen på 1980-talet betraktas ungefär som en studentexamen på 1950 talet när det gäller allmänna kvalifikationer.

Det kan vara någonting i den stilen som erfordras, herr statsråd, såvida inte utbildningens omfattning minskas. Man måste fråga, om det är bra att det ordnas på det sättet att så många skaffar sig högskoleutbildning. Jag tror alt man kan sätta ett frågetecken när det gäller de mindre studielämpade. Därför bör vi väl alla bli överens om att man bör bekämpa statusföreställningar som lockar folk in på sådana studier. Jag vill här göra ett påpekande som jag tror har en stor praktisk betydelse. Större delen av dem som har fil. kand.- examen kommer på 1980-talet och dessförinnan att behöva jobb i näringslivet! Hittills har en ganska ringa del av dem som har examen från filosofisk fakultet gått till näringslivet. Man kan redan nu med bestämdhet säga att det här kommer att föreligga helt nya förutsättningar för arbete åt denna grupp av människor. I så fall måste man nog fråga: Har det allmänna ordnat tillräcklig kontakt med företrädare för näringslivet? Mitt svar är nej. Det har funnits ganska litet av sådan kontakt. Därför vill jag föreslå att regeringen inrättar ett permanent råd av personer som representerar näringsliv, högskolor, studerande och naturligtvis regering och riksdag. Jag kan inte se att ett sådant råd skulle kunna göra någon skada, men det skulle väl kunna göra nytta genom att underlätta en intim kännedom om behovet av människor med högre utbildning sådant detta behov växer fram, vidgas och i viss mån ändrar karaktär framöver. Dessutom kan man naturligtvis vidga den prognosverksamhet som statistiska centralby rån har bedrivit och som enligt min mening styrker den förmodan jag nyss uttryckte beträffande arbetsmöjligheterna. — Att det måste till speciella kurser som är anpassade efter lägets krav o. d. är självklart, och det har väl alla redan från början varit fullt medvetna om. Skulle man inte också litet effektivare kunna tala om för de unga människorna att skillnaden i livslön mellan de olika yrkena — de som nu kräver akademisk examen och de som inte gör det — inte är så stor som de i allmänhet tror, och att man får räkna med att denna skillnad kommer att avtaga? En upplysning om sådana fakta skulle kunna bidra till att mindre studielämpade ungdomar inte lockas att satsa på högskoleutbildning. Man får naturligtvis beakta risken för emigration av en del verkligt kvalificerade svenskar, men den frågan faller utanför dagens ämne för mig. Jag vill bara betona att jag tror att det finns verklig risk för stor oro, otrygghet och social instabilitet på 1980-talet, om inte det allmänna kan lösa problemet med anpassningen av utbildningen till arbetsmarknadens krav och i viss mån även anpassningen av arbetsmarknadens krav till tillgången på kvalificerad arbetskraft. Vi har sett hur det i en del länder förekommer bråk bland studenterna, något som nog till stor del bottnar i en känsla av otrygghet för framtiden. Låt oss försöka förebygga en sådan utveckling genom att mycket energiskt göra vad som kan göras för en anpassning mellan arbetsmarknad och utbildning! Herr talman! Vi är naturligtvis överens om att inga ekonomiska utbildningshinder får finnas för mindre bemediade — det är självklart. Men samhället har å andra sidan inte råd med hur stora investeringar som helst i utbildning, även om man bör ta också andra hänsyn än ekonomiska, nämligen hän synen till den allmänna bildningsnivån. Men här uppträder ett problem som jag tycker är utomordentligt starkt försummat. Det gäller frågan om avvägningen mellan investeringar i utbildningsväsendet och investeringar på andra områden, i den mån samhället direkt eller indirekt bestämmer över dessa. Om man gör det väldigt lätt för mindre studielämpade att skaffa sig en högskoleutbildning, som kanske bara blir partiell och som i varje fall drar stora kostnader, är det inte självklart att detta är en lämplig investering. Man måste ställa frågan om den lämpliga avvägningen, hur svår denna än är att besvara. Om vi under 1980-talet varje år får 20 000 nya filosofie kandidater i stället för 15 000 kan man fråga sig, huruvida detta tillskott har någon betydelse för den samhälleliga produktiviteten. Jag tror att vad man kallar gränsnyttan av detta tillskott vad produktionen beträffar blir ganska blygsam. Däremot kan kostnaderna för att utbilda ytterligare 5 000 personer bli mycket stora. Det kan också bli stora kostnader för de olägenheter och kanske rent av krisartade förhållanden som kan uppstå på arbetsmarknaden på grund av att man inte kan klara sysselsättningen åt så många människor. I kostnaden ingår nämligen inte bara utgifterna för utbildningsanstalterna utan också det produktionsbortfall som uppstår på grund av att människor hålls borta under tre år från produktionsprocessen. Däremot skall stipendier och studielån inte räknas in i kostnaderna, eftersom det då blir en dubbelräkning. Jag betraktar det som en försiktig och vag uppskattning att en fil. kand. genomsnittligt kommer att kosta omkring 100000 kronor, huvudsakligen på grund av produktionsbortfallet under tre år. Kanske är beloppet väsentligt högre; i Danmark har man gjort uppskattningar som ligger mellan 50 och 75 procent högre, men där är ju studietiden längre. Är det då säkert att det är en klok investering att utbilda ytterligare 5 000 av de minst studielämpade och minst studieintresserade, något som <alltså skulle innebära att man offrar 500 miljoner kronor om året eller 5 000 miljoner under ett årtionde? Detta bör vägas mot åtgärder för att ge bättre arbetsmöjligheter åt ett mindre antal studerande, större anslag till forskning och dylikt. Man bör fråga sig om inte nyttan av sådana åtgärder skulle bli större. I varje fall måste denna investering vägas mot andra samhällsinvesteringar. Vad skulle en sådan ökning av utbildningen ge samhället ekonomiskt? är det den bästa vägen att öka allmänbildningen jämfört med andra vägar, t.ex. radiooch TV-kurser, korrespondensstudier, studiecirklar, folkhögskolor etc.? En relativt fortgående utbildning med intervaller är sannolik i framtiden; man talar om en ständigt fortgående utbildning. En sådan minskar behovet av att ett maximalt antal personer får börja högskoleutbildning i t.ex. åldern 19—23 år. Enligt min mening är det ett missriktat jämlikhetskrav att begära att för högre studier mindre lämpade skall få tillfälle därtill, med risk för misslyckanden och otrivsel. Man gör därigenom dessa personer ingen tjänst. Om man fasthåller kravet på tillräcklig kompetens för att börja högskolestudier, kan man säga att denna ståndpunkt är berättigad av kvalitetshänsyn i och för sig. Det skulle också hjälpa att något begränsa det kvantitativa problem som jag nu senast berört; mindre studiebegåvade och studieintresserade skulle inte lockas in på högskolestudier utan söka andra utbildningsvägar och annan sysselsättning. Herr talman! Jag skall inte i detta yttrande gå in på två andra saker som jag hade tänkt att beröra, nämligen examen efter ytterligare två år och forskningen, då jag redan har talat så länge. Kanske kommer jag åter med ett kortare anförande. Jag vill sluta den mera allmänna reflexionen att jag tror att vi behöver en vilja att utvärdera resultaten av den omvälvning vårt utbildningsväsende undergår. Vi måste vara beredda att successivt revidera krav och metoder. Vi får undvika att prestigehänsyn hindrar detta. Det bör inte vara så att vi först säger att vi måste ha fem eller tio års erfarenhet innan vi gör något, utan vi måste beträffande både gymnasieskolan och högskolan och naturligtvis även beträffande grundskolan vara beredda att hela tiden samla in erfarenheter och diskutera modifikationer. Vi har varit glädjande ense om de stora huvudlinjerna i reformarbetet, men det gäller nu vissa sidor av saken, vilka ingalunda är oviktiga. Vi kan inte vänta på att U 68 blir färdig med sitt betänkande. Vi måste vara beredda på en fortgående offentlig debatt och revision. En villighet till att revidera re :ormer och att medverka till en konstruktiv debatt mellan olika kretsar av människor i detta land är vad jag främst skulle önska av de båda herrar som nu sitter på statsrådsbänken. Jag hoppas att man inom några år, trots meningsskiljaktigheterna, skall kunna säga att detta i alla fall var någonting som de var beredda att acceptera. Då tror jag att debatten kan bli så konstruktiv som vi alla önskar.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsminister Ingvar Carlsson för svaret på min interpellation och för att han i övrigt givit en så fyllig beskrivning av sin syn på utbildningssituationen som han gjort i det svar han givit på olika interpellationer. Min interpellation gällde frågan om huruvida rege ringen var beredd att tillsätta en allsidigt sammansatt utredningsgrupp för att utvärdera den nuvarande språkundervisningen och framlägga förslag till åtgärder. På den frågan ger utbildningsministern egentligen ett negativt svar. Han hänvisar till de olika utredningar som är på gång. Han nämner därvidlag samverkan i skolan, skolans inre arbete, och han slår fast att inom läroplanens ram detaljutformningen av undervisningen när det gäller språkfrågan måste ske i det enskilda klassrummet. Han hänvisar därefter till de tre olika vägar som man nu använder. För det första pågår inom skolöverstyrelsen ett kontinuerligt utvärderingsarbete rörande skolans arbetsresultat, och detta gäller också språkundervisningen. För det andra pekar han på det stora internationella projekt för utvärderingen av undervisning i engelska bl.a. som administreras av International Association for the Evaluation of Educational Achievement. För det tredje påpekar han att det pågår, både i Sverige och andra länder, ett stort antal forskningsprojekt som avser just språkundervisningen, där olika metoder prövas och jämförs. När han sedan kommer till slutsatsen av detta, finner han det inte sannolikt att dessa renodlat pedagogisktmetodiska frågor skulle kunna bearbetas vare sig snabbare, bättre eller säkrare av en särskild statlig utredning än av de högt kvalificerade språkforskare och pedagoger som arbetat med dem under ett flertal år. Jag kan alltså inte uttala tillfredsställelse med vad som sägs i denna slutsats, utan jag hävdar fortfarande att det borde vara en allsidigt sammansatt utredningsgrupp som utvärderar nuvarande språkundervisning och lägger fram förslag till åtgärder. konferens här i Stockholm den 12 augusti, framhöll partiledaren Gunnar Helén att, trots de väldiga summor som stat och kommun satsar på utbildningsväsendet och trots alla de förhoppningar som vi knyter till den nya skolan, har vi hittills ännu inte fått fram en systematisk utvärdering av hur den fungerar i praktiken. Herr Helén menade att tiden är mogen för en öÖövergripande studie av hur grundskolan och gymnasieskolan förverkligat sina mål och läroplaner. Det borde vara en självklarhet, påpekade han, att en sådan undersökning föregår nya förändringar i läroplaner och skolstruktur. Herr Helén framhöll också att språkstandarden har försämrats — och försämrats kraftigt, som han uttryckte det. Detsamma gäller den formella kunskapen i svenska, någonting som man inte kunde vifta bort. Därefter yttrade herr Helén ordagrant följande: »I detta läge måste statsmakterna handla. En snabbt arbetande utredningsgrupp bör tillsättas med uppgift att systematiskt gå igenom läget. Den bör självklart inte bara innehålla de som lagt upp de nuvarande riktlinjerna utan ha en allsidig sammansättning. Gruppen bör, om den tillsättes omedelbart, kunna framlägga rapport nästa år; dess resultat kan publiceras fortlöpande. Genom en energisk insats skulle man kunna räkna med att eventuellt nödvändiga beslut av statsmakterna kan fattas på hösten 1971.» Så uttryckte sig Gunnar Helén den 12 augusti. Det är väl onekligen så att mångt och mycket har timat, som gör att man inte utan skäl kan tala om en förtroendekris på utbildningsområdet. Symtomen på det är många. Som jag nyss nämnde, talades det i valrörelsen en del om vikten av att utvärdera vad skolan åstadkommer. Språkläraraktionen, de 2 001 lärarna med de tio punkter som de lade fram för en läroplans revision, är exempel. Andra missnöjesyttringar är också tecken på att kvaliteten på de produkter som kommer ut ur den dyrbara utbildningsapparaten kanske inte är vad den borde vara. De förhoppningar som vi ställde på det nya gymnasiets produkter blev inte riktigt infriade. Undersökningar i engelska och franska t.ex. visar tvärtom att studerandena, trots att de på papperet har mer omfattande kunskaper än tidigare års studenter, i många väsentliga avseenden är mycket sämre rustade och att förutsättningarna för deras akademiska studier är ganska dåliga. De klagomål som universiteten frambär härvidlag avfärdas ofta med synpunkter som att universitetet bortser från att målsättningen är en annan i dagens skola och att universitetets målsättning och metoder måste bättre anpassas till den nya skolans. Jag tycker mig förstå någonting av det resonemanget i utbildningsministerns svar. På s. 7 i det papper vi erhållit säger han att det är »nödvändigt att universitetsundervisningen utgår från de kunskaper gymnasiet i dag ger sina studerande». Han säger vidare: »Språkens ställning i skolan har förändrats, och de studerande har i många fall mindre omfattande skolstudier bakom sig i språk som tyska och franska än vad de hade i tidigare skolsystem. Inom universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen planeras för närvarande gemensamma konferenser under våren 1971 i syfte att nå en bättre samordning mellan universitetens och gymnasieskolans undervisning.» Vad beträffar den sistnämnda frågan är det onekligen mycket viktigt att dessa konferenser kommer till stånd. Därvid är det verkligt betydelsefullt att gymnasieinspektörernas kritiska rapporter finns på bordet, att de 2001 språklärarnas synpunkter i deras tiopunktsprogram också ventileras och att även utbildningsnämndernas vid de fi losofiska fakulteterna synpunkter blir framförda. En av dem som tagit aktiv del i den debatt som under de senaste två åren pågått beträffande språkundervisningen är utbildningsledaren vid Uppsala universitet Roland Edwardsson. Denne avgav i april i år en rapport till skolöverstyrelsen vari han anförde att det resonemang som jag nyss hänvisade till — att universitetens klagomål avfärdades på det sätt som skett — vilade på en missuppfattning. Universitetsutbildningens målsättning är och skall i mångt och mycket vara en annan än skolans, hävdade han. Däremot måste naturligtvis universitetet acceptera och anpassa sin nybörjarundervisning till förändrade förutsättningar betingade av skolans förändrade målsättning. Vidare säger han ordagrant: »Kärnpunkten är emellertid, att universitetet måste kräva, att gymnasiet verkligen når upp till de mål som uppsatts och att de kurser som föreskrivits i läroplanen inhämtas på ett tillfredsställande sätt.

I rapporten sägs att i gymnasiet är målet för B-språket bl.a. »att utveckla förmågan att förstå språket i tal och skrift, att vidga och befästa färdigheten att tala, läsa och skriva språket ———>». Förmågan att uttrycka sig i skrift är alltså inte ett primärt mål. Det har förekommit en hel del uppsatsprov som utgör en del av de cen trala prov som ges den sista terminen i årskurs 3. Herr Edwardsson har påpekat att läsningen av dessa uppsatser för hans del blev en chock och han konstaterade att skolan omöjligen kan sägas uppnå de mål som är uppsatta i fråga om skriftlig färdighet, formell säkerhet och språkriktighet. Frågan om grammatikundervisningen har ju intagit en central position i de diskussioner som förts under senare tid. Bristen på precision i kunskaperna tycks intimt hänga samman med de bristande insikterna i grammatik, med den bristande förmågan att sätta in kunskaperna i ett grammatiskt system. Med insikter i grammatik har man då menat kunskap i rudimentär formlära, förmåga till elementär grammatisk analys och kännedom om den grundläggande grammatiska terminologin. Men det måste konstateras — i varje fall enligt herr Edwardsson — att de studerande faktiskt i dag kommer till universitetet utan att medföra detta bagage, och det ligger nära till hands att anklaga gymnasiet för försummelse i det avseendet. I läroplanen hittar herr Edwardsson inte felet, och inte heller vore det riktigt att lägga felet hos gymnasielärarna. Gapet mellan gymnasium och grundskola är med största säkerhet den ömma punkten i hela problemkomplexet. Läroplanen i grundskolan uttrycker en milt avvisande hållning till analys och regler: >Kommentarer, slutsatser och regler kan i vissa fall klargöra och ytterligare befästa det som övas». Det borde väl vara ganska självklart, tycker jag, att kommentarer, slutsatser och regler alltid klargör och befäster det som Övas. I likhet med herr Edwardsson har jag frågat mig, om inte grammatikträningen på högstadiet alltför ofta stannar vid själva övningen och om inte den summering, den analys och den regelformulering, som dock i vissa fall rekommenderas, kommer på undantag. Om så är fallet, föreligger här utan tvekan en av huvudorsakerna till att kunskaperna blir vaga och oprecisa. Hur skall språkläraren bära sig åt för att göra grammatiska resonemang förståeliga, då hans elever i andra sammanhang, särskilt i svenskundervisningen, inte tidigare har behövt och på högstadiet inte heller behöver ägna sig åt inhämtande av elementär grammatik? Slopandet av grammatik och grammatisk analys i svenskundervisningen, som naturligtvis är en av huvudorsakerna till den allmänt omvittnade oförmågan hos dagens studenter och gymnasister att handha sitt eget modersmål men som alltså även för undervisningen i främmande språk har fått så fatala konsekvenser, kan man inte uppfatta annat än som ett mycket ödesdigert misstag. Jag skulle här också vilja hänvisa till gymnasieinspektören och docenten Sven Linnér, som 1969 besökte tio gymnasier och där fann bristande kunskaper i svenska. Han förklarar att det nya gymnasiets elever inte kan förväntas uppfylla minimikraven i fråga om förmågan att skriva sitt eget språk. Man kan gå igenom gymnasiet med sin grammatiska oskuld bevarad, säger docent Linnér. Hans lösning är då ett collegeår, som skulle vara inriktat på de svårare momenten i kunskaper och färdigheter och som skulle utveckla studieförmågan. Liknande tankegångar finns hos professor Bertil Malmberg, professor i allmän språkvetenskap i Lund, som menar att ett propedeutiskt år eller, blygsammare, en propedeutisk termin måste införas om vårt land inte skall bli till åtlöje internationellt sett. Jag undrar om professor Malmberg där möjligen tänker på att Köpenhamns universitet har beslutat avskaffa den nordiska tentamensgiltigheten. Inte ens vår 3-terminsutbildning godtas såsom motsvarande den danska bifack. Man kan fråga sig, såsom herr Edwardsson gör, om inte avskaffandet av grammatikstudier är grundat på någon missriktad jämlikhetsfilosofi och på omtanke om de barn som förutsätts inte kunna tillgodogöra sig grammatik och grammatisk terminologi. En annan sak, som har varit föremål för ganska het debatt under den senaste tiden, är enspråkigheten. Den starka betoningen av enspråkigheten förmenas ha medverkat och fortfarande medverka i inte oväsentlig grad till vagheten i kunskaperna hos dagens elever och studenter. Inte minst har det påpekats att bara enspråkiga ordlistor förekommer. Givetvis är det ett eftersträvansvärt mål att lärare och läroböcker så långt det är möjligt förklarar, resonerar och kommenterar på språket i fråga, men metoden har väl ändå sina begränsningar. Det måste klart sägas att en effektiv och rationell väg till förståelse ofta går via översättning. Översättning till svenska i begränsad omfattning bör vara ett relativt regelbundet återkommande övningsmoment. Jag delar den slutsats som utbildningsledaren Edwardsson kommer till, nämligen att det bör vara en kombination av gamla och nya undervisningsmetoder. Det finns ju två metoder, som nu varit föremål för livlig debatt i pressen och på annat sätt. Den ena är direktmetoden, som rekommenderas av skolöverstyrelsen och som innebär att man inte betonar grammatik och skrivövningar utan använder det språk som eleverna skall lära sig. Såvitt jag vet har det inte kunnat bevisas att den metoden gynnar de intellektuellt svagare eleverna. Den andra metoden är den s.k. insiktsmetoden, där språkförmågan övas genom att eleverna läser, skriver, lyssnar, talar osv. Universitetens reaktion inför den situation som de upplever när de tar emot elever från gymnasiet framgår av att utbildningsnämnderna med mycket starkt eftertryck påtalat de försämringar som kunnat konstateras i de studerandes kunskaper från gymnasiet. Det sägs i varje fall i rapporten från rektorsämbetet vid Uppsala universitet. Därmed försvåras i hög grad de studerandes möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. Den språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd vid Lunds universitet har avgivit ett beaktansvärt yttrande. Man har där fått motta alltmer oroande uppgifter, och man har tillsatt en kommitté som inkommit med förslag till åtgärder. De rapporter som kommittén lagt fram bekräftar helt de farhågor som tidigare framförts. De språkvetenskapliga institutionerna ser sig tvingade att godkänna studenter med en för ämneslärarbehörighet oacceptabelt låg språkfärdighetsnivå, heter det i språkvetenskapliga sektionens rapport till UKÄ. Behärskandet av det främmande språkets ord-, frasoch formförråd framstår som genomsnittligt synnerligen otillfredsställande, och brott mot även elementära språkriktighetsregler visar en alarmerande hög frekvens. Utbildningsnämnden i Lund bedömer situationen som ytterst oroande. Nämnden ser som enda praktiskt möjliga lösning en förlängning av normalstudietiden för all ämneslärarinriktad språkutbildning till tre terminer. Det visar sig också här att grammatikoch språkfärdighetsmomenten anges utgöra de helt dominerande svårigheterna inom samtliga ämnesområden. De språkvetenskapliga institutionernas erfarenheter av språkkunskapen hos studerande från det nya gymnasiet antyder klart att målsättningarna i gymnasiets läroplan genomsnittligt inte uppnås. Och så yrkas att slutbetyget 3 måtte införas som förkunskapskrav för tillträde till universitetsstudier i respektive språk. Bland de mest dråpliga exemplen på den situation vi kommit i är de som re dovisades av universitetslektor Jan Henrik Granberg i en artikel i Dagens Nyheter den 20 oktober. En grupp studenter som läst franska vid Uppsala universitet i drygt två terminer fick som examensuppgift en skrivning som hade utgjort studentstil 1953, och deras resultat motsvarade i genomsnitt betyget Ba i studentprovet. Om man hade följt de föreskrivna reglerna för genomströmningshastigheten, skulle också studenter med språkkunskaper motsvarande C enligt 1953 års bedömning ha blivit godkända med 40 poäng i franska. Universitetslektorn i fråga undrade: Vart är vi på väg? Det är väl ganska uppenbart att studenternas förkunskaper i franska enligt den redovisning som gavs i artikeln är alldeles otillräckliga för att universitetslärarna med bibehållen självaktning och med respekt för studieplanens innehåll skall kunna producera 40-poängare enligt den princip som statsmakterna har föreskrivit. Det bör verkligen övervägas om inte normalstudietiden i moderna språk borde utsträckas till tre terminer, för att någorlunda anständiga resultat skall kunna uppvisas. Han ställer slutligen frågan: Skall vi verkligen en dag behöva ge gamla avdammade skolskrivningar från andra ring som akademiska slutprov i skriftlig språkbehandling? Sedan vill jag också nämna en sak som återfinnes i universitetskanslersämbetets den 19 november framlagda rapport beträffande förkunskaperna. Även där påpekas de tydliga brister som föreligger i de studerandes förkunskaper från gymnasiet. Universitetskanslersämbetet understryker att dessa brister av naturliga skäl kommer att drabba förstaårsämnena särskilt hårt. Vidare sägs: »De områden inom vilka bristerna anses vara mest påtagliga är de moderna språken, framför allt engelska. Svårigheten att tillgodogöra sig engelsk facklitteratur inverkar menligt på studierna i flertalet ämnesområden, men får självfallet sin största konsekvens för universitetsstudierna i de moderna språken. Det är också främst från språkvetarhåll som man anser att bristerna i förkunskaperna medför en sådan kvalitetssänkning även bland dem som med godkänt resultat genomgått studiekursen, att målsättningen för universitetsundervisningen inte kan anses uppfylld. Det är också detta resonemang som ligger bakom kravet på 3 terminers studier för ämnesteoretisk behörighet för lärartjänst i moderna språk.» Det skadar helt säkert inte heller att i detta sammanhang ordagrant citera vad rektorsämbetet i Lund sammanfattningsvis har framhållit beträffande dessa problem. Rektorsämbetet skriver: »Som framgår av utbildningsnämndens rapporter har från ett flertal institutioner påtalats brister i de studerandes förkunskaper, inte minst i främmande språk. Tydligt är att de studerandes kunskaper och färdigheter i många fall inte motsvarar vad som borde kunna förutsättas med utgångspunkt i gymnasiets kursplaner. Detta kan få till följd att startnivån för universitetets undervisning måste sänkas, vilket i sin tur medför antingen att studietiden förlängs eller att — om kravet på en viss genomströmning upprätthålls — de kvalitetskrav som uppställts i normalstudieplanerna måste eftersättas. Inget av dessa alternativ kan rimligtvis accepteras; de för utbildningen närmast ansvariga försätts härigenom i en orimlig situation.

Jag tycker dock att det är mycket som talar för att en sådan utredningsgrupp borde tillsättas och att den efter ett skyndsamt arbete borde kunna lägga fram förslag under 1971.

Herr talman! Jag vill först rikta ett tack till utbildningsministern för svaret på min interpellation. Åtskilliga interpellationer och frågor har ställts, och det är säkert till fördel för oss alla att statsrådet nu har avgivit ett svar som är avsett att täcka alla de frågeställningar som uppställts. Jag är inte minst tacksam för att denna utbildningsdebatt har kunnat komma till stånd utan den tidspress som vanligen brukar vidlåda debatter av detta slag. Jag skall emellertid här försöka koncentrera mig på de två frågor som jag ställt i min interpellation och som berör språkundervisningen. Min första fråga gällde huruvida statsrådet ämnade vidtaga några åtgärder för att effektivisera språkundervisningen i grundskolan och på det gymnasiala stadiet. I svaret har utbildningsministern redogjort för de satsningar som sker såväl på pedagogisk försöksverksamhet som på lärarutbildning. Därmed vill statsrådet tydligen klargöra att man i departementet är medveten om de problem som aktualiserats i allt högre grad år från år. Faktum är emellertid att all satsning på pedagogisk försöksverksamhet är utan värde om den inte följs upp kontinuerligt med en utvärdering. Och det är utvärdering av skolans arbetsformer som vi har saknat. Det mest positiva i statsrådets svar finner jag vara meddelandet om de konferenser som skall anordnas på nyåret i syfte att åstadkomma en bättre samordning av utbildningen på universitetsnivå och i gymnasiet. Det finns emellertid en stor risk med dessa konferenser, vilket kommer fram om jag ställer följande frågor: Anser utbildningsministern i grunden att vi skall skjuta upp vissa delar av språkutbildningen till ett högre stadium? Vad är det väsentliga i den samordning som skall komma till stånd — att effektivisera undervisningen på det lägre stadiet eiler att sänka kraven på universiteten? Jag tycker att det är utomordentligt väsentliga frågor, och jag kan inte slå mig till ro med statsrådets förklaring att med den breddning som skett kvantitativt av utbildningen måste en kvalitetsförsämring äga rum. Det är nämligen vad som står, såväl i som bakom raderna i svaret. Skulle det i så fall vara avnämarnas — dvs. universitetens sak att sänka sina krav med de konsekvenser för lärarutbildningen som herr Källstad här berört och som herr Nordstrandh kommer att ta upp i sin kommentar? Herr talman! Detta var inte vad riksdagen menade med sitt godkännande av mål och riktlinjer för utbildningen vare sig i grundskolan eller på det gymnasiala stadiet. Det har inte varit tal om en kvalitetsförsämring. I stället har man kraftigt betonat att den individualiserade undervisningen liksom den ökade tillgången på hjälpmedel av olika slag skulle underlätta studierna. Vi inom moderata samlingspartiet har hävdat att det måste göras en kontinuerlig jämförelse mellan skolan i verkligheten och skolan på papperet. Det är den jämfö relsen som ligger till grund för den debatt som kommit till stånd om språkundervisningen. Herr Källstad grävde djupt med spaden när det gällde att få fram exempel på hurudan situationen i dag är, och jag hoppas kammaren ursäktar om också jag försöker ta några spadtag. Jag är Övertygad om att varken det herr Källstad sade eller det jag kommer att säga är nyheter för något av de två närvarande statsråden, men det är, som vi bedömer det, utomordentligt väsentligt att frågorna får en större räckvidd och blir mera kända. De 2000 språklärarnas skrivelse är redan redovisad och att olika fakulteter klagar över att man nu har stora svårigheter att låta studenterna läsa facklitteratur på utländska språk vet vi alla — och detta efter en undervisning som i högre grad än tidigare betonat läsförståelsen. Det är emellertid med all sannolikhet mest intressant att höra vad gymnasieinspektörerna säger, ty de har trots allt lång erfarenhet som språklärare och ofta även lång erfarenhet av att göra bedömningar, att göra jämförelser mellan olika årgångar. En av dem, Hans Jalling, anser — och det tycker jag är ganska väsentligt — att inlärningseffekten i dagens gymnasium är ytterligt otillfredsställande och inte svarar, som han säger mot satsningen i ekonomiskt avseende och mot nedlagt arbete av lärare och elever. Han säger också att elevernas skriftliga språkfärdigheter är utomordentligt dåliga. Samtliga ämneskonferenser vid de inspekterade skolorna i Uppsala län har uttalat att grammatikundervisningen måste ges större utrymme. Han säger också att en svårighet vid en sådan intensifierad grammatikundervisning är elevernas okunnighet i elementär grammatisk terminologi. I samband med att jag kommenterar statsrådets svar på min andra fråga — den om grammatikundervisningen — skall jag återkomma till denna senare del av Jallings rapport. Låt mig nu i stället fästa statsrådets uppmärksamhet på hans och många andras synpunkter på den otillfredsställande inlärningseffekten och de ekonomiska satsningar som gjorts på språkutbildningen. Det hade nämligen varit välgörande, om det i utbildningsministerns svar hade kunnat förekomma ett erkännande av den verkliga situationen i dag, den att vi satsar ökade medel utan att få ut annat än minskad effekt. Riksdagen har givetvis rätt att reagera på detta på samma sätt som den reagerar inom andra politiska områden när det gäller de medel den har satsat — och det inte bara av omtanke om vår hårt ansträngda statsbudget. Det är också skrämmande att elevernas och lärarnas personliga satsningar skall så litet lönas. Utbildningsministern har i ett uttalande sagt att eleven lär mindre latin i dag, men han bibringas kunskaper som är mer ägnade att förbereda honom för hans kommande roll som samhälismedborgare och yrkesman. Det är inte latinet vi diskuterar, även om det med all säkerhet var nyttigt för språkundervisningen, men var har vi beviset för att skolan i dag ger eleven en fostran som gör honom mer lämpad i hans roll som samhällsmedborgare och yrkesman? Det är ju just avnämarna — de som tar emot studenterna — som klagar över att språkkunskaperna i så hög grad har försämrats. Hur skall vi då göra en effektivitetsbedömning? Till att börja med måste vi ha rätt att anse, att när vi inte har gått med på en kvalitetsförsämring måste vi fästa ett mycket stort avseende vid vad universiteten anför. Jag sade förut att detta säkerligen inte är några nyheter, och för statsrådet Moberg måste det — om han har tagit del av utbildningsnämndernas rapporter till universitetskanslersämbetet — vara vardagsmat. Jag vill emellertid ta ett faktiskt exempel, nämligen en redogörelse från tyska institutionen vid Göteborgs universitets filial i Karlstad. I allmänhet är väl undervisningen mera effektiv just vid universitetsfilialerna. I denna rapport angående studieplaner och därpå uppgjorda undervisningsplaner i tyska redogör man för de olika kurserna. De tre första, i allmän fonetik, allmän lingvistik och tysk språkvetenskap, finns inget att anmärka på, men om de följande säger man: Kurs 5. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria: (1900-talslitteratur ca 2 000 s. ): De studerande hade i betydande utsträckning svårt att läsa in textkursen på grund av bristande förkunskaper. — — — Kurs 8. Muntlig språkfärdighet: Flertalet hade goda förkunskaper beträffande uttalet men dåliga beträffande ordförrådet. Undervisningen blev dock i en del fall synnerligen besvärlig på grund av den värmländska dialekten.» Det finns naturligtvis mycket att lära sig av dessa rapporter, men genomgående är trots allt den förtvivlan man på universiteten känner när det gäller att försöka uppnå de mål som är satta för den högre undervisningen. Vi tycker också att vi bör se detta uttalande i samband med de av utbildningsministern i svaret redovisade siffrorna för genomströmningshastigheten för språkstuderande vid de filosofiska fakulteterna och till de krav som har framförts inte minst från Lunds uni versitet att i språk få anslå tre terminer för 40 poäng. Vad beror nu situationen på? Jag ställde i min interpellation ytterligare en fråga till utbildningsministern, nämligen om statsrådet ämnar undersöka och beakta sambandet mellan kunskap i svensk grammatik och förmåga att behandla främmande språk. Att frågan är motiverad synes ha framgått inte minst av rapporten från Karlstad, men jag har förgäves i statsrådets programförklaring — eller bortförklaring, hur man nu vill karakterisera detta svarsepos — sökt finna något svar på min fråga. Det enda jag kan finna som eventuellt passar in på min frågeställning är följande: »Låt mig inledningsvis slå fast, att inom läroplanens ram detaljutformningen av undervisningen måste ske i det enskilda klassrummet — — —.» Detta är ett vapen som från utbildningsdepartementets sida har använts i många fall då debatten har aktualiserats. Men anser utbildningsministern att uppläggningen av undervisningen i svenska språket är en detalj? Jag talar nu inte om metodiken utan om vad som sägs i läroplanen. Där sägs ingenting om sambandet mellan kunskap i svensk grammatik och kunskap i främmande språk. Det är detta som gör att vi reagerar. Det är alltså inte en metodikfråga, vilket i någon mån frågan är om att undervisa t.ex. med enspråkig eller tvåspråkig grammatik. Jag reagerade redan när jag såg allt man i läroplan 69 inte med ett ord nämnde språkstudier i samband med undervisningen i svenska. Jag kan inte finna annat än att statsrådet, eftersom jag i min interpellation berört inte bara undervisningen i främmande språk utan också undervisningen i svenska språket, inte ville svara på min fråga, om man med avseende på studierna i främmande språk kommer att effektivisera — grammatikundervisningen i svenska. I dag gynnar vi ensidigt de elever som har ett utpräglat akustiskt minne och bortser från att kanske hälften av eleverna behöver regler och satslära för att över huvud taget kunna lära sig att uttrycka sig. Sedan jag ställde min interpellation har jag fått åtskilliga brev från lärare. Låt mig ta ett enda exempel på vad frånvaron av grammatikkunskaper kan åstadkomma med en elev som dock har ordkunskaper.

Kan statsrådet själv tänka sig att gå in i riksdagsbiblioteket och söka efter en viss bestämd bok om ingen systematik finns? Det är den systematiken man i dag vägrar att lära ut till eleverna, troligen som ett led i den verksamhet som professor Arpi kallar ett jätteexperiment i det svenska underklasskomplexets avskaffande. Vad man i realiteten gör, herr utbildningsminister, är att man delar upp våra ungdomar i två reella grupper: en liten grupp som kan språk och en mycket stor grupp som har läst språk. Är detta inte en realistisk syn i dag? Om statsrådet åtminstone i sitt svar hade förklarat varför undervisningen i svensk grammatik har tunnats ut till ingenting! Är det ett jämlikhetskrav? Skulle det vara svårare att lära sig demonstrativa pronomina än produktmängder och kompositionsregler i den obligatoriska mängdläran? Eller anser statsrådet kanske att det räcker med att eleverna kan ord men att det inte Spe lar någon roll hur de stuvas? Troligen kommer utbildningsministern att svara att det mesta av det jag tagit upp ligger utanför riksdagens kompetens. Jag vill emellertid ändå ha svar på min fråga. Runt om i vårt land sitter det nämligen förtvivlade lärare och elever som konstaterar, att det skulle behövas ett så litet tillskott för att prestationerna skulle förbättras, nämligen ett tillskott av det som utgjorde grundstenen i språkinlärningen på den tid när vi läste språk i skolan. Skall vi nu i stället acceptera den deklarationen, att skolans målsättning har ändrats, och innebär det i så fall att vi också skall acceptera kvalitetsförsämring? Det är viktigt att känna till målsättningen för skolans arbete, inte minst i samband med de bedömningar som kommer att göras efter det internationella jämförande provet kommande vår under ledning av International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Jag hade tillfälle att i förra veckan höra professor Husén redogöra för detta prov. Jag vill gärna framhålla att jag då tänkte att det i alla fall finns en språktradition i vårt land, vilken i hög grad bidragit till vårt internationella anseende. Just därför att vårt eget språk inte har varit internationellt gångbart har vi tvingats att behärska främmande språk på ett helt annat sätt än man haft anledning att göra i t.ex. USA, Frankrike eller Tyskland. Låt mig åtminstone behålla tron att vi i konkurrensen med de 19 länderna skall ligga någonstans i toppen. Vårt genomdåliga resultat i matematikproven skylldes bl.a. på att vi lägger ned mycket tid på språkundervisningen. Det är inte förmätet om några av oss anser att denna tid inte får vara bortkastad. Jag hoppas fortfarande att utbildningsministern när han i sinom tid kommer att beröra skolans nya målsätlning också skall klargöra sin egen syn på vad den innebär med avseende på utbildningens kvalitet.

Herr talman! Den interpellationsdebatt i utbildningsfrågor som förs i dag har sin upprinnelse i det önskemål, som olika partier framförde vid 1970 års: vårriksdag, om att det skulle ges tillfälle att i ett sammanhang diskutera större delen av det utbildningspolitiska fältet. Jag ber att få tacka utbildningsministern för att tillfället nu har givits. Jag konstaterar med tillfredsställelse att båda statsråden inom departementet och inte mindre än — om jag räknar rätt — sex framstående assistenter i fallande dignitet har ställt upp till debatten. Jag ber också att få tacka utbildningsministern för interpellationssvaret, inte minst för den inledande principiella exposén över dels syftet med, dels problemen inom undervisningen, givetvis utformad i enlighet med den uppfattning som utbildningsministern har om situationen. Då jag på flera punkter har en avvikande mening, tvingas jag eller gläder mig kanske snarare åt att relativt utförligt få uppehålla mig vid den allmänna undervisningssituationen, som är förutsättningen för mina och de andra interpellanternas frågor.

I alla utvecklade länder har utbildningsväsendet under de senaste åren genomgått en mycket betydande kvantitativ expansion. Genom olika reformer eller blott och bart genom expansion av redan existerande undervisningssystem har andelen av varje årskull som genomgår någon form av utbildning höjts avsevärt i så gott som samtliga länder som har en utvecklingsnivå jämförbar med Sveriges. Detta är en nödvändig utveckling. Tillgången på utbildningsmöjligheter och de kunskaper och färdigheter som förvärvas genom utbildningen är av stor betydelse för såväl samhället som den enskilde samhällsmedlemmen. Särskilt ett litet land som Sverige, som måste bygga sin ekonomiska ställning — och därmed sina möjligheter till utveckling — på en högt kvalificerad produktion, är ju helt beroende av tillgången på mycket välutbildad arbetskraft. Likaså har den enskilda människan rätt att kräva möjligheter till utbildning, dels för att på bästa sätt kunna fungera i samhället, dels för att kunna nå en mera allsidig utveckling av sin personlighet. En utveckling som innebär att allt fler får allt bättre utbildning måste vara ett centralt mål för all utbildningspolitik. Samtidigt som man arbetar för en kvantitativ expansion av utbildningen måste man skapa garantier för att kvaliteten bibehålls eller helst förbättras. Jag kommer härmed in på ett område som redan har berörts något i dag. I princip torde de flesta — säkert också utbildningsministern i sina bästa stunder — instämma i såväl det kvalitativa som det kvantitativa kravet. Men i praktiken har det visat sig att man ofta i reformarbetet stirrat sig blind på den kvantitativa utbyggnaden och vägrat att diskutera kvalitetsaspekten. Det förefaller som om man ser en motsättning mellan kvantitet och kvalitet i utbildningen. Jag har för min del alltid ansett att det är både möjligt och nödvändigt att hävda båda kraven samtidigt. I den allmänna deklaration om skolreformernas syfte som utbildningsministern gör i sitt samlade interpella tionssvar, säger han att skolreformerna inte enbart syftar till en kvantitativ utbyggnad av undervisningsväsendet. De avspeglar enligt utbildningsministern även en förändrad och utvidgad syn på skolans uppgifter, bl.a. att skolan också skall förbereda eleven för rollen som medborgare och yrkesman i ett demokratiskt samhälle. I begreppet möjlighet till utbildning ligger — fortfarande enligt utbildningsministern — inte bara kravet på att alla som har förutsättningar för högre utbildning skall beredas tillfälle till sådan, utan i lika hög grad en uppfattning att även de svagare eleverna har rätt till tid och uppmärksamhet från skolans sida. Jag kan instämma i detta allmänna uttalande så långt det nu räcker. Men för att det skall vara fullständigt saknas t.ex. en betoning av de fasta kunskapernas och de övade färdigheternas roll i utbildningen. Den sociala aspekten understrykes — med rätta — men icke den kunskapsoch inlärningsmässiga. Det finns alltså ånyo anledning att hysa vissa farhågor för att utbildningsministern inte är beredd att helt bejaka grundskolans nuvarande målsättning. Bakgrunden till sådana farhågor är, förutom utrikesministerns deklaration i dag, vissa oroande uttalanden i den skolpolitiska debatten av representanter för regeringspartiet. Det gäller t.ex. den tolkning av begreppet individualisering av undervisningen som skulle innebära att det förhållandet, att eleverna skall gå igenom en kurs så snabbt de hinner och orkar, ytterligare skulle öka jämlikhetsklyftorna. En individ skulle alltså inte få utvecklas efter sina förutsättningar när det gäller att tillägna sig kunskaper och utöva färdigheter. Dylika påståenden strider mot grundskolans målsättning sådan den är formulerad och nu gällande. Utbildningsministern säger att stora förändringar i skolväsendet och un dervisningsväsendet över huvud taget inte kan genomföras friktionsfritt. Det måste jag givetvis ge honom rätt i. Men hur mycket friktion — detta lindriga ord! — skall man tåla? Demonstrationer, strejker etc. — är det friktioner eller är det någonting annat? Jag ser detta inte bara som en semantiskt intressant sak, utan som en verklighet. Utbildningsministern räknar tydligen med dylikt som — han säger så — vissa övergångsproblem. Jag för min del tror inte att problemen har övergångskaraktär. Jag tror att de håller på att permanentas, om ingenting åtgörs. Skolöverstyrelsen synes inte vara herre över situationen. Utbildningsministern fäster i sitt svar stora förhoppningar vid tvenne utredningar: arbetsgruppen Samverkan i sko Jan, SISK, och utredningen om skolans inre arbete. SIA-utredningen.

Jag fruktar att utbildningsministern antingen måste besluta om en rad åtgärder utan att invänta förslag från utredningen eller tillse, att utredningen nästan omedelbart och i ett sammanhang kommer med ett delförslag om avhjälpande av de mest akuta missförhållandena. Den tid det får ta rör sig om månader — det får inte röra sig om år. Märkligt är att utbildningsministern i sin vackra tro på utredningar — denna tycker jag att man kan utläsa ur svaret — inte nämner även betygsutredningen inom skolöverstyrelsen. Mycket av oron inom skolan — framför allt inom gymnasieskolan, förberedelsen för universitetsstudier — hänför sig till det relativa betygssystemets, jag tvekar snart inte att säga det, totala sammanklappning. Detta utbildningsdepartementets och skolöverstyrelsens älsklingsbarn tvinar bort och uppehålles genom konstgjord andning, kanske — det är en ful misstanke, och därför säger jag kanske — på grund av hänsyn till påskyndartriumviratet Edenman, Palme och Carlsson. Nu upplever eleverna äntligen systemets välsignelse — lärarnas tidigare skepsis tog man lätt på. Att man avskaffar betygen i en och annan årskurs leder inte till någon lösning; det är närmast en flykt från verkligheten. Betyg skall inte sättas och ändå sättas enligt skolöverstyrelsens ukas av den 9 november 1970 om betygsersättande åtgärder vid höstterminens slut i gymnasiet och fackskolan, publicerad i Aktuellt från skolöverstyrelsen nr 32 år 1970. Där heter det att läraren är »skyldig att fortlöpande iaktta och bedöma elevernas prestationer. Eleverna och deras föräldrar äger rätt att erhålla nödvändig information bl.a. för vägledning rörande den fortsatta studiegången.» Vidare är läraren »skyldig att lämna t.ex. skriftlig information till klasskonferensen och skolledningen. Denna information kan ges i en betygskatalog, på en klasslista eller på annat lämpligt sätt.» Dessa bestämmelser betyder att det enda som inte får ske är att elever och målsmän reguljärt skriftligen underrättas på blankett om kvaliteten på prestationerna. Betyg i någon form finns emellertid och skall finnas på rektorsexpeditionen, och dit kan elever och målsmän vända sig för att få nödvändig information muntligen. Men nu fordras det alltså initiativ från elever och målsmän för att de skall få veta hurdant läget är. Det anser jag vara en nackdel för de elever och de målsmän som inte är tillräckligt studieintresse rade eller inte lever i en studieintresserad tillvaro. De undersöker alltså inte, medan de elever som redan befinner sig i en miljö som är studievänlig naturligtvis utnyttjar dessa möjligheter. Betyg finns inte, men de finns ändå; betyg meddelas inte, men meddelas ändå. Nej, herr utbildningsminister, vi måste få ett slut på detta kvacksalveri i fråga om betygsättningen. Sätt fart på betygsutredningen, herr utbildningsminister! Duger den inte, sätt då till en ny med förmåga till snabbt, konstruktivt nytänkande eller ta egna initiativ. Det tror jag att utbildningsministern kan göra. Medan <:undervisningsväsendet har expanderat, vad har då hänt med undervisningens kvalitet? Jag återkommer till detta heta problem. Lika väsentlig som frågan är om hur många som genomgår utbildning är frågan om vad som åstadkommes genom denna utbildning. Att från diskussionerna om vad som skett på utbildningsområdet frikoppla vad som hänt med utbildningens kvalitet leder till att man bortser från vad som måste vara väsentligt i utbildningspolitiken, nämligen - hur många människor som bibringas en viss kunskapsstandard. Det är svårt — däri ger jag utbildningsministern obetingat rätt — att generellt jämföra den gamla skolan med den nya i kvalitetshänseende. Så mycket har ändrats i skolans uppgifter. Utvecklingen har fört med sig andra krav på innehållet av de kunskaper som meddelas. Vidare har den nya skolan fått en socialt fostrande roll, till vilken motsvarigheter förvisso inte saknades i tidigare skolformer men som fått en vida mer — och med rätta — framskjuten plats. Generella jämförelser är «således vanskliga. Däremot finns det ingenting, herr utbildningsminister, som hindrar jämförelser inom speciella områden, såsom kunskaper i vissa ämnen. Sådana jämförelser är inte, såsom utbildnings ministern sagt litet oförsiktigt i sitt interpellationssvar, meningslösa eller ohederliga. Jag kan inte gå med på detta. Än mer intressant är dock att ställa frågan om skolan når upp till de kvalitetskrav man från början haft. Detta gäller kravet på kvalitet såväl i den undervisande som i den fostrande uppgiften, dvs. göra en jämförelse mellan skolan som den är i verkligheten och skolan på papperet. En sådan jämförelse ger tyvärr på vissa bestämda områden ganska nedstämmande resultat. Det är uppenbart att standarden på den sociala fostran allvarligt äventyras av bristande arbetsro, som blivit ett av de utmärkande dragen för vårt utbildningsväsende, och lika uppenbart är det att reella kvalitetsförsämringar skett it.ex. undervisningen i tre för den nya skolan så pass centrala ämnen som främmande språk, svenska och matematik. Jag skall inte ta upp tiden med att utveckla detta ytterligare. Diskussionen om kunskapsmålen i dagens skola har nu nått en sådan styrka att problemet blivit huvudtema vid den nionde s.k. Skolveckan som Lärarnas riksförbund anordnar i början av januari 1971, något som utbildningsministern — en av Skolveckans värderade talare — väl vet. Mest konstruktivt — och det kommer att ske där — blir att ställa den målsättning för skolan, som statsmakterna angivit genom regering och riksdag, i relation till det faktiska utfallet i kunskapshänseende som skolan uppvisar i fråga om sina produkter: de elever som lämnar skolan efter nio, elva eller tolv år. Jag kan för min del, herr utbildningsminister, inte finna annat än att statsrådet Carlsson är inne på alldeles fel väg när det gäller formerna för det kontinuerliga utvärderingsarbete rörande skolans arbetsresultat som oundgängligen måste ske och måste ske snabbt. Utbildningsministern menar i klartext att denna värdering skall göras dels inom skol överstyrelsen, dels av samma forskare och pedagoger som sysslat med frågorna tidigare. Jag hoppas att jag uppfattat detta riktigt. Vad blir det för en förutsättningslös utvärdering — ty förutsättningslös skall den väl vara? Skolöverstyrelsen som utarbetat läroplaner, anvisningar m.m. har ett påtagligt intresse av att allt skall. bli bedömt så positivt som möjligt för att inte tvingas underkänna sig själv. Detsamma gäller de värderade forskare och pedagoger som skall bedöma sitt eget verk. En sådan överjordisk objektivitet finns inte. För min del vågar jag inte ens tro på en bråkdel av den i detta och liknande fall. Bedömningsgruppen — det säger all beprövad erfarenhet, när man har sysslat något med forskning av olika slag, om också på lägre stadier — måste vara helt fristående från skolöverstyrelsen och bestå av människor utan tidigare del i undervisningens uppläggning. Det är ett vetenskapligt minimikrav. Den kvalitetsförsämring som av allt att döma har skett och sker påverkar den högre utbildningen, vars standard i mycket stor utsträckning av naturliga skäl är beroende av studenternas förkunskaper. Uppenbart är att universiteten om några år kan bli tvingade att undervisa om saker som de för några år sedan ansåg det vara självklart att studenterna hade lärt sig i gymnasiet.

Sedan finns det för all del en tredje väg, herr utbildningsminister, nämligen den att sänka fordringarna ytterligare. Att döma av erfarenheten och utbildningsministerns svar i dag vore det dess värre inte överraskande om det blev den vägen som man kommer att slå in på i utbildningsdepartementet. Jag hoppas verkligen att ni där slår till bromsarna. Det är inte alls oklart vad jag menar, herr utbildningsminister. Jag menar att det i moderna språk kan bli och väl nu närmast är nödvändigt med tre terminers studier för att uppnå den kunskapsstandard som nu kan nås på två terminer. Svårare är det inte. Vidare säger utbildningsministern att det naturligtvis är av stor betydelse att de studerande har tillräckliga förkunskaper. Men, heter det vidare, det är också nödvändigt att universitetsundervisningen utgår från de kunskaper som gymnasiet i dag ger sina studerande. Det tycker jag är ett kryptiskt uttalande, som måste innebära lägre standard på grundskola och gymnasium och lägre standard på två terminers studier vid universiteten. Vill utbildningsministern detta? Om inte måste vi väl angripa S:t Pukas, detta moderna likformighetens helgon! Många helgon har — det visar kyrkohistorien, som är mitt specialgebit — snabbt spelat ut sin roll och försvunnit i glömskan. Pukas är på väg dit. Om förkunskaperna sjunker i ämne efter ämne, hur skall då två terminers studier kunna uppehålla den kunskapsstandard som man utgick från vid Pukas” födelse? Sedan må utbildningsministern med all sin kraft och entusiasm tala abstrakt om normalstudietidsbegrepp så mycket han orkar och vill. Det blir inte bättre av det! Vad beträffar tillströmningen till högre utbildning deklareras i svaret i en ganska elegant truism att tillströmningen hänger samman med de krav som ställs upp för behörighet för sådan utbildning. Den slutsatsen hade jag kun nat dra själv, utan att fråga. Vad jag ville veta — och kanske kammaren i övrigt också — var: Vilka erfarenheter har man vunnit av att låta personer som uppnått 25 års ålder och varit yrkesverksamma minst 5 år bedriva universitetsstudier inom vissa ämnesområden? Här kammade jag alltså noll, med undantag för uppgiften om hur många som skrivit in sig för studier enligt dessa bestämmelser — en kunskap som jag, herr utbildningsminister, förmodligen kunnat skaffa mig lika lätt eller lättare på annat sätt. Erfarenheterna — det intressanta — är däremot hemliga, tydligen dolda under insegel intill den — likaledes hemliga — tidpunkt då utbildningsministern och regeringen skall ta ställning till kompetensutredningens betänkande. Vill då utbildningsministern, när man ingenting får veta, åtminstone lova att inte utvidga denna försöksverksamhet eller ge den mera slutgiltig karaktär förrän redovisningar av erfarenheterna hittills givits och dessa blivit vederbörligen offentligt granskade? Så till sist några ord om det stora sorgebarnet, forskarutbildningen, som inte blivit vad den skulle bli efter 1969 års beslut. Situationen är den att det förvisso finns elever — många elever t.o.m. — men saknas såväl handledare som övriga resurser. Det parti jag representerar förutsåg i denna såväl som i många andra utbildningsfrågor hur det skulle bli, och vi sade också ifrån så gott vi kunde. Ingen ville höra på, och nu är vi där vi är. Behovet av handledning inom forskarutbildningen varierar, och det är svårt att fastställa generella normer för antalet studerande per handledare, säger utbildningsministern. Nej, det torde inte vara särdeles svårt. Det blir ett lågt tal, och det spelar tyvärr ur tillströmningssynpunkt ingen större roll om man sätter det till 6, 8 eller 10 — det senare alltför höga siffror. Det kommer ändå på vissa institutioner att dröja 10—15 år innan alla de som nu ägnar sig åt högre studier är utexaminerade, statistiskt sett, och då måste man räkna med 30 eller flera handledda per handledare. Kan vi ha det så, i psykologin t.ex., herr utbildningsminister? Jag tycker det är anmärkningsvärt att utbildningsdepartementet ännu inte ansett sig böra överväga principerna för urvalet av studerande för doktorsexamen — principernas tillämpning och konsekvenserna därav. Jag måste säga att det hastar verkligen. Mera ihärdigt än några andra har moderata samlingspartiet drivit frågan om en akademisk mellanexamen över grundexamen. Också vid årets riksdag har från vårt håll motionerats om en sådan. Statsutskottet har två gånger framhållit att överväganden i denna fråga skulle komma till stånd inom utbildningsdepartementet och bli prövade. Fortfarande avvisas, av utbildningsministerns svar att döma, en sådan examen som ett reguljärt led i forskarutbildningen eller som slutmål för en lägre forskarutbildning — av flera skäl, heter det. Vad nytt har övervägandena lett fram till — ty 'sådana har väl ändå gjorts i departementet? Har inte ens anstormningen till doktorsutbildningen givit en tankeställare om en eventuell avlänkare? För många karriärer och för många uppgifter skulle det måhända räcka med en tvåårig forskarutbildning, till fördel både för individen och för samhället. Att så bita sig fast vid ett nej att alla förnyade överväganden avvisas synes mig föga ändamålsenligt för att inte säga litet doktrinärt envist. Jag vill alltså understryka för herrar statsråd att det fortfarande finns behov av en särskild utredning, inte bunden av absoluta direktiv från departementet. Av vad jag nu sagt framgår nog tydligt att jag inte är helt nöjd med utbildningsministerns interpellationssvar. Jag hoppas alltså på fortsatt tankeutbyte, och jag kan inte värja mig för tanken att utbildningsministern och hans rådgivare har något att lära av debatten. Det gamla romarordet om att även den andra parten må höras har fortfarande giltighet: Audiatur et altera pars.